Fru talman! Man blir återigen förvånad. Stig Alftin är väl socialdemokrat men ställer upp som försvarsadvokat för den åtstramningspolitik som är i gång. Vad vill egentligen socialdemokratin? När det nu talas å utskottets vägnar blir man ju ännu mer förskräckt. Jag hade kunnat förvänta mig att man på socialdemokratiskt håll återigen gör en markering och säger att fördelningsproblematiken måste lösas på något sätt. Vad är det fråga om? Regeringen försöker ju inom ramen för sina finansplaner fastställa ett utrymme för arbetsmarknadens parter. Man försöker slå fast: Det här har ni att slåss om. Efter den förra omgången av avtalsförhandlingarna tog man tillbaka utrymme från arbetstagarna genom att återigen omfördela till kapitalets förmån sedan ett avtal var klart. Vad skall då arbetsmarknadens parter fördela? Vad skall man ta av? Är det bara fördelning av en eventuell tillväxt det är fråga om, eller är det en fördelning mellan kapital och arbete, ett tillmötesgående av arbetstagarnas berättigade krav? Någon regeringsrepresentant skulle naturligtvis säga: Det här är det enda vi kan göra i dag för att överleva och få vår export att fungera. Det skulle vara deras huvudargument, och det är ungefär det som står i alla tidigare betänkanden från socialutskottet. Men att andra går upp och är försvarsadvokater för en sådan politik ser jag som ganska märkligt i dagens läge. Är arbetstidsförkortningen för fackföreningsrörelsen och för arbetarrörelsens största parti någonting som ligger så långt i fjärran att vi kan räkna med att den skall kunna förverkligas först på andra sidan år 2000, eller kan den frågan finnas på dagordningen ganska snart? Om den ligger inom räckhåll i dag borde detta också komma till uttryck i bestämda skrivningar och viljeyttringar, så att man på tre år skulle kunna skapa en opinion som kan ligga till grund för att genomföra en arbetstidsförkortning, som tar bort de orättvisor som i dag finns på arbetsmarknaden: Utslagningen, kvinnornas svårigheter 7n och sysselsättningen.

Fru talman! Socialutskottet är alltså enigt om att det långsiktiga målet är 30 timmars arbetsvecka, men man skjuter över frågan till arbetsmarknadens parter. Om det här är en fråga för arbetsmarknadens parter och ingenting annat borde utskottet åtminstone ha övervägt det som Lars-Ove Hagberg nyss nämnde -— att uttala något slags viljeyttring. Vilken anledning har utskottet att använda de samhällsekonomiska konsekvenserna som ett argument mot arbetstidsförkortningen? Att man gör det innebär att det blir ännu svårare för framför allt löntagarorganisationerna att hävda kravet på arbetstidsförkortningar. Och det skjuter det långsiktiga målet, som man säger sig vara överens om, ännu längre in i en oviss framtid. Utskottet anför alltså de samhällsekonomiska konsekvenserna som skäl, men utskottet redogör inte alls för vilka dessa konsekvenser är. Om nu utskottet har någon djupare tanke om det borde man väl någon gång i ett betänkande redovisa den, så att diskussionen skulle kunna komma att handla om någonting meningsfullt — om påstådda och verkliga kostnader för en arbetstidsförkortning. Jag har redovisat vpk:s argument för förkortning av arbetstiden, och det har också Lars-Ove Hagberg gjort. Jag vill än en gång poängtera den stora betydelse som den här frågan har för kvinnorna och deras villkor i dag. Det berör Stig Alftin inte alls. Det kan möjligen bero på att han fick ta över frågan litet hastigt. Jag tycker att det är litet märkligt, eftersom man i ett utskott ändå har flera ledamöter. Vi har fått lära oss, på den tiden vi åtminstone hade en ledamot i utskottet, att vi skulle bevaka de frågor som behandlades. Den här frågan är alltså väldigt väsentlig ur kvinnornas synpunkt, och det är också från kvinnohåll som frågan om en arbetstidsförkortning har drivits särskilt hårt. Det skulle ha varit mycket trevligt om någon av de kvinnliga ledamöterna i socialutskottet hade haft något att säga.

Fru talman! Motionen 972 tar upp frågan om transporter av farligt gods. Några enhetliga regler om vad som är farligt gods och i så fall hur detta gods skall hanteras finns inte. Beroende på om godset transporteras per flyg, på vägar, per järnväg eller till sjöss finns olika bestämmelser. Om man jämför de olika bestämmelserna finner man att klassificeringen av godsets farlighet inte överensstämmer, vilket måste anses som anmärkningsvärt. Likaså är det anmärkningsvärt att bestämmelserna av transporter av farligt gods per järnväg och för sjötransporter inte finns översatta till svenska. Dessa sakernas tillstånd innebär att säkerheten när det gäller transport av farligt gods i dag är eftersatt.

Utskottet har behandlat motionen positivt, vilket vi i vpk noterar med tillfredsställelse — så positivt att jag i dag inte kommer att ställa något särskilt yrkande. Det förtjänar dock att betonas att frågan aktualiserades redan 1977 och att vad vi hittills uppnått är en utredning. En utredning gör i sig inte transporter av farligt gods säkrare, utan vad som behövs är att denna utredning snabbt kommer fram till ett resultat. Det påpekar ju också utskottet i sitt betänkande. Det förtjänar också att påpekas att motionen kräver en skärpning av RID Nr 23 och ADR-bestämmelserna så att dessas klassificeringar av farligt gods Onsdagen den överensstämmer med IMDG-kodens. Denna är nämligen mer restriktiv när 7 november 1979 det gäller klassificering av farligt gods. Utskottet har inte speciellt kommenterat just detta. Jag förutsätter att utskottet här är överens med motionärerna — Anställningsskydd om att en skärpning av dessa bestämmelser måste till. När det gäller översättningen av vissa av bestämmelserna till svenska förutsätter jag att man här inte behöver avvakta utredningen utan omgående kan göra dessa översättningar. Även om det sedan blir förändringar i dessa bestämmelser, är det ju viktigt att gällande bestämmelser finns på svenska. Fru talman! Jag har, som jag tidigare sade, inget yrkande men vill återigen betona att det är viktigt att arbetet, som utskottet uttrycker det, bedrivs med största skyndsamhet. Vpk kommer att bevaka frågan och återkomma med en motion om så behövs.

Fru talman! Lagen om anställningsskydd är en ständigt återkommande fråga i den här kammaren sedan behandlingen i riksdagen 1973. Från vpk:s sida anser vi att anställningsskyddet är en del av en mängd demokratiska rättigheter som arbetare och tjänstemän bör ha i sina arbetsförhållanden. Vänsterpartiet kommunisterna vill beträffande demokratiska rättigheter gå avsevärt längre än vad den här statsapparaten gjort och längre än vad något annat parti varit villigt att föreslå, vare sig här eller någon annanstans. Vi har formulerat det här kravet i en motion om grundläggande demokratiska rättigheter på arbetsplatsen. Eftersom det utskottsbetänkande som vi nu behandlar tar upp frågorna om anställningsskydd för alla — oavsett om de strejkat, är fackligt aktiva, blivit utsatta för arbetsköparnas permitteringar eller på något annat sätt blivit drabbade — skulle jag vilja relatera vad vi säger i en del av punkterna i vår motion om demokratiska rättigheter på arbetsplatsen. I motionen säger vi att lokal och central strejkrätt skall föreligga även sedan kollektivavtal träffats. Strejkrätten är en av de mest grundläggande demokratiska rättigheterna. Den får det inte finnas några inskränkningar i. Inom parentes kan jag nämna att det finns kraftiga inskränkningar i strejkrätten. De bestämmelser som gäller möjligheten att avskeda strejkande behöver också ses över. Jag fortsätter: Så länge arbetsköparna i kraft av sitt ägande kan förändra arbetsbetingelserna under en avtalsperiod, kan inte fackföreningarna avstå från att utnyttja påtryckningsmedel, såsom en strejk. Strejkrätten är inte minst viktig lokalt. Strejkförbudet i lagstiftningen, liksom de anvisningar som säger att de strejkande kan avskedas, måste enligt vår mening bort. Alla antistrejkbestämmelser måste rensas ut ur lagstiftningen. Svartlistning måste förbjudas. Vetorätt för facket innebär en kraftfull förstärkning av förhandlingsrätten. Arbetsköparna vet att facket kan säga nej. Arbetsköparna har kvar beslutanderätten men tvingas ändå att i många frågor tillmötesgå fackets krav. Facket behåller sin självständighet och tar inget annat ansvar än det man alltid tagit, nämligen ansvaret för vad man lyckats åstadkomma i förhandlingar och ansvaret för sina medlemmar.

Rätten till politisk verksamhet är nödvändig för att man skall kunna förverkliga de fackliga målen. Alla fackliga frågor är i grunden politiska frågor. Rätt till politisk verksamhet på arbetsplatsen underlättar den fackliga kampen. Slutligen vill jag, bland de här utdragen ur vår motion, anföra följande: Rätten till politiska strejker är grundläggande för arbetare och tjänstemän och för att de skall kunna utöva påtryckningar på de parlamentariska församlingarna i kampen för sina intressefrågor. Här har jag berört frågor som har direkt anknytning till de förändringar av lagen om anställningsskydd som vänsterpartiet kommunisterna föreslår och som vi även tidigare föreslagit och drivit. 21 § lagen om anställningsskydd föreskriver att det finns ingen som helst skyldighet för arbetsköparna att betala lön eller svara för andra förmåner vid permitteringar, om de understiger två veckor i en följd eller 30 dagar sammanlagt under ett kalenderår. Vetorätt för facket att inskränka arbetsköparnas beslut om permittering, avsked, arbetsinskränkningar, rationaliseringar m.m. är till för att slå vakt om de arbetandes jobb. Och det måste ju vara det primära. Skall vi ha arbete åt alla i landet — och det anser vi i vänsterpartiet kommunisterna i vart fall att vi skall ha — måste det primära naturligtvis också vara att det är arbetarna och deras fackliga organisationer som har det avgörande beslutet när det gäller jobbeller icke för de anställda. Vetorätten innebär ju att facket ges möjligheter att säga nej exempelvis till permitteringar. Men det innebär för den skull inte att facket i alla sammanhang kommer att utnyttja denna möjlighet. Facket kommer naturligtvis att göra sina bedömningar av ärendena och utifrån de bedömningarna fatta beslut. En vetorätt kommer sannolikt också att innebära att arbetsköparna blir ännu försiktigare. Frågan om vetorätten behandlas, som sagt, i annat sammanhang vad gäller vpk:s motioner. När permittering av facket godkänts som försvarbar måste de berörda ändå hållas skadeslösa. Det kan inte vara rimligt att den enskilde arbetstagaren ekonomiskt skall ställas till ansvar för att arbetsköparna har dålig planering, för att den kapitalistiska marknadshushållningen inte klarar av att hålla människorna i arbete eller för att vinstmaximeringssystemet inte har intresse av att hålla människor i jobb utan har intresse av att skapa profit till ett fåtal. Utskottet hänvisar till anställningsskyddskommittén och dess arbete när det gäller frågan om permitteringar.

Det är inte rimligt att människor skall behöva avstå ekonomisk ersättning bara för att en kommitté än så länge inte har kommit fram till hur man skall ha det i permitteringsfrågorna. Vi anser inte heller att det kan vara rimligt att ”arbetsgivarens möjligheter” skall vara något slags kriterium för om de drabbade skall ha lön eller inte. Det måste i stället enligt vårt förmenande vara en skyldighet för arbetsgivarna att utge permitteringslön. I motionen 1051 behandlas uppsägningstidens längd och skadeståndsbestämmelserna. Enligt lagen om anställningsskydd är uppsägningstidens längd varierande, beroende på vilken ålder resp. anställd har. Uppsägningstidens längd varierar från en månad till sex månader. För dem som är under 25 år är uppsägningstiden en månad, för dem som är 26-30 år är den två månader, 31-35 år tre månader, 36-40 år fyra månader, 41-45 år fem månader och 45 år och däröver sex månader. Vi var motståndare till denna uppdelning redan från början, när den föreslogs av den Åmanska utredningen. Vi anser dessutom att reglerna för uppsägning eller avsked inte skall vara dispositiva på så sätt att man genom förhandlingar kan försämra uppsägningstidens längd. Det har skett — det har vi sett exempel på. I många avtal har villkoren förändrats, och i stället för maximitiden sex månader för dem som är 45 år och äldre har man kommit överens om exempelvis fyra månader. Man har också hittat andra modeller. Detta skedde huvudsakligen i samband med löneförhandlingar 1974, det år då lagen skulle träda i kraft den 1 juli. Vid löneförhandlingar, vill jag påstå, kan sådana situationer uppstå att man, om fackförbundet är villigt att förändra en del i dessa frågor och gå ifrån vissa rättigheter, i stället kan få några ören mer i lön per timme. Det är sådana påtryckningar man kan utsättas för. Jag vill påstå att så har varit fallet när det gällt att förbundsanpassa de här olika avtalen. Medlemmarna, fackföreningarna, har blivit köpta i de centrala förhandlingarna i lönerörelsen. Därför anser vi att en bestämmelse om uppsägningstidens längd skall vara tvingande för arbetsköparna. Det får alltså inte vara fråga om att underskrida den fastställda tiden. Vi har föreslagit att den fastställda tiden skall vara sex månader, vare sig man är 25 eller 45 år. Vi tycker inte att det finns skäl för sämre anställningsskydd för dem som är yngre, bara för att de kanske har litet lättare att få nya jobb. Anställningsskyddet skall vara detsamma för alla, oavsett ålder. Den nuvarande lagen diskriminerar de yngre. De partier som ivrar för jämställdhet borde väl göra det även på det här området? Den här trappstegsmodellen återverkar också på möjligheterna för äldre arbetskraft, som blivit ställd utanför arbetsmarknaden, att få nya jobb. Det har nämligen visat sig att äldre människor, som har sex månaders anställningsskydd, har svårare att få ett nytt jobb än en yngre person, som har en å två månaders anställningsskydd, och detta på grund av att arbetsköparen i fråga då blir uppknuten på längre tid. Vi tycker inte att en anställningsskyddsreform skall göra det svårare för någon kategori att få ett nytt jobb. Vi har naturligtvis främjandelagen med de möjligheter som finns i den för arbetsförmedlingarna att ålägga företagen att anställa äldre och handikappad arbetskraft. Men jag tror att det är att gå väl långt att tillämpa främjandelagen när det gäller alla dessa enskilda som vill ha jobb men som av någon orsak har ställts utanför. Främjandelagen diskuterades senast i måndags här i kammaren av Rolf Wirtén och mig, då vi talade om de handikappades situation. Arbetsmarknadsstyrelsen har uttalat att man skall gå hårdare fram för att ge de handikappade jobb. Jag utgår ifrån att man har menat även de äldre. Men jag tror inte att det räcker. Jag tror att man gott och väl kunde förbättra förhållandena genom att följa vpk:s förslag att samtliga skall ha sex månaders uppsägningstid. Då kommer man ifrån effekten att de äldre har längre uppsägningstid än de yngre, vilket motverkar syftet med lagen. I samma motion tar vi upp skadeståndsfrågan. Anställningsskyddet är även i det avseendet ihåligt. Arbetsköparna är inte tvingade att ta tillbaka någon som man har avskedat, även om arbetsdomstolen har ogiltigförklarat uppsägningen eller avskedandet. De kan alltså motsätta sig arbetsdomstolens utslag. Det är också en stor brist. Det borde inte vara så att arbetsköparna kan avgöra den här frågan — när domstolen sagt sitt borde det utslaget gälla. Men det är klart att detta också utsätter dem som drabbas för psykiska påfrestningar. På de stora företagen utgår jag ifrån att det här bör kunna fungera. Visserligen lär de som blir sparkade från stora företag råka ut för förföljelser på samma sätt som de som blir sparkade från mindre arbetsplatser. Men jag tror ändå att det är lättare att klara en sådan situation på ett större företag än på mindre. Det är förföljelser som i många fall kan vara väldigt påtagliga, psykiskt nedsättande och förnedrande för den anställde. Även när det gäller skadestånd drabbas de yngre värre än de äldre. Skadeståndet är ju beräknat på anställningstidens längd, och den är naturligtvis oftast lägre för de yngre. Lagen talar om att 48 månaders lön är maximum för skadestånd. Vi har föreslagit att det skall vara 48 månaders lön oavsett anställningstid på företaget i fråga. Vi anser inte att det är riktigt att det skall vara billigare för arbetsgivaren att köpa sig fri från en yngre, aktiv facklig företrädare, som hear en kortare anställningstid, än vad det är att köpa sig fri från en äldre arbetstagare. Enligt vår mening bör skadeståndet vara kraftigt tilltaget och lika oavsett anställningstidens längd. Fackligt aktiva har faktiskt köpts ut ur företag med denna lagstiftning som grund, och det anser vi helt oacceptabelt. Beträffande vår sista motion, i vilken frågan om saklig grund vid avsked tas upp, har arbetarrörelsen alltsedan sin brytningstid hävdat att deltagande i arbetskonflikt aldrig får utgöra grund för avsked. År 1974 ändrades dock denna bedömning hos en del av arbetarrörelsen. Det var i samband med införandet av lagen om anställningsskydd. Samtidigt infördes nämligen begreppet att deltagande i olovlig stridsåtgärd kan anses som saklig grund för avsked. Vpk har dock fortsatt arbetarrörelsens kamp för att deltagande i arbetskonflikt aldrig får utgöra grund för avsked. Vi har noterat att det efter denna lags tillkomst har förekommit avskedanden av just detta skäl. Ett mycket påtagligt exempel på det var de avskedanden som ägde rum i samband med strejken vid Bil & Traktor i Boden. Den borgerliga statsapparaten slår naturligtvis vakt om kapitalisternas rättigheter. I samband med dagens grundlagsdebatt har vi också fått bevis för att man förstärker dessa rättigheter för kapitalisterna. För att arbetarklassen skall kunna tillkämpa sig framgångar måste den också ha vapen. Ett vapen som lagligt sett har tagits ifrån arbetarklassen är just strejkvapnet. Detta vapen kan användas som påtryckningsmedel vid förhandlingar, varför det bör få vara ett instrument som de fackliga organisationerna gott och väl men med omsorg kan använda sig av. Jag tror inte att det skulle missbrukas av facket. Därför finner vi det inte heller skäligt att de som har deltagit i en arbetskonflikt som betraktas som olovlig skall ställas utanför arbetsmarknaden. Om en arbetare vägrar att ställa sin arbetskraft till förfogande bara därför att förhållandena är oacceptabla kan han alltså sparkas. Så var det på Bil & Traktor i Boden. Flera av dem som då fick sparken har fortfarande, mer än ett år efteråt, inte fått jobb. Då kan man fråga: Vad beror det på? Jo, helt enkelt på en förekommande svartlistning inom Svenska arbetsgivareföreningen, dess medlemsorganisationer och företag. Någon kan ställa frågan: Hur kan detta förekomma? Det är ju på något sätt förbjudet. Men det går till på följande sätt, och det är inte förbjudet. Svenska arbetsgivareföreningen och dess medlemsorganisationer skickar till berörda företag ut AD:s dom beträffande Bil & Traktor. De som deltog i konflikten och har blivit dömda av AD är namngivna i domen. Därigenom blir de svartlistade. Naturligtvis talar man i ett följebrev om att man vill informera om vad som har förekommit. Samma tillvägagångssätt kan användas i olika sammanhang. Samarbetssvårigheter utgör saklig grund för avsked. Vi är motståndare även till att samarbetssvårigheter skall kunna sätta någon människa utanför arbetsmarknaden. Det måste vara den fackliga organisationen, som sannolikt har medlemmens förtroende, som skall ha avgörandet när det gäller att rätta till dessa saker. Det skall inte vara möjligt för arbetsköparen att kunna hänvisa till att han i lag har rätt att sparka en anställd. Detta är i korthet vad våra motioner tar upp. Men förhållandena i denna riksdag, som är folkvald och alltså skall vara ett demokratiskt organ inom statsapparaten, har medfört att vissa partier inte tillerkänns demokratiska rättigheter. Den borgerliga riksdagsmajoriteten har ställt vänsterpartiet kommunisterna utanför utskotten och deras arbete. Det försvårar inte bara för riksdagskansliet och den arbetande personalen när det gäller kammarbehandlingen utan också samtidigt vänsterpartiet kommunisternas möjligheter att arbeta. Det försvårar även våra möjligheter att i vettig ordning kunna försvara våra förslag redan i utskotten, där frågorna mer eller mindre avgörs. Om vi fått vara med vid arbetsmarknadsutskottets behandling av dessa frågor, skulle vi ha reserverat oss till förmån för våra förslag.

Hittills gäller att det inte föreligger någon skyldighet att utge lön eller andra anställningsförmåner förrän de anställda varit permitterade i mer än två veckor i en följd eller 30 dagar sammanlagt under ett kalenderår. Det ger arbetsköparna möjlighet att införa s.k. korttidsvecka, exempelvis fyradagarsvecka i 30 veckor under ett år. Det innebär i första hand en ekonomisk förlust för dem som drabbas av korttidsvecka. Först måste de kvalificera sig för att erhålla arbetslöshetsersättning från arbetslöshetskassan . Ersättningen är i allmänhet avsevärt lägre än om full lön skulle ha utgått. Detsamma gäller vid s.k. långhelgspermitteringar. Lönekostnaderna för arbetsköparna reduceras härigenom på samhällets bekostnad, eftersom arbetslöshetskassorna upp till 90 96 finansieras av statskassan. Senaste LO-kongressen beslutade att kräva full lön och andra anställningsförmåner från första permitteringsdagen. Vänsterpartiet kommunisterna har tidigare rest samma krav i riksdagen. Detta krav har avslagits av de övriga riksdagspartierna. Problemet är lika stort i dag. Arbetslösheten ligger kvar på samma nivå, och varsel om permitteringar och uppsägningar duggar tätt. Det finns därför all anledning att ändra 21 § i lagen om anställningsskydd, så att lön och andra anställningsförmåner utgår från första permitteringsdagen.

Det stycket borde enligt vår mening i stället ha haft följande lydelse: I svensk lagstiftning finns alltför ofta bestämmelser som diskriminerar ungdom. Olika åldersgränser stadgar vissa rättigheter och skyldigheter. Lagen om anställningsskydd är inget undantag. Det är särskilt två stadganden i denna lag som diskriminerar unga arbetare. Det är bestämmelsen i 11 § om åldersindelad uppsägningstid och skadeståndsbestämmelserna i 39 §, sista stycket. I 11 §, andra stycket, stadgas att den som har fyllt 25 år har rätt till två månaders uppsägningstid, som sedan ökas med en månad för vart femte år. Har man uppnått en ålder av 45 år, är den lagstadgade uppsägningstiden sex månader. Denna bestämmelse diskriminerar ungdomen. Det betyder att alla som inte fyllt 25 år inte har någon lagstadgad rätt till längre uppsägningstid än en månad, som bestäms enligt 11§, första stycket. Det finns ingen rimlig motivering att, i en lag som skall ge ett ökat skydd i anställningen, föreskriva sämre förmåner på grund av ålder. Vänsterpartiet kommunisterna uppmärksammade denna diskriminering av unga arbetare redan vid antagandet av lagen och krävde då att uppsägningstiden skulle vara lika för alla, oavsett ålder. Dessutom är denna bestämmelse avtalsbar, vilket innebär att avtal om kortare uppsägningstid kan ingås. Detta har också skett. Oftast är det ungdom som också här drabbas. Vänsterpartiet kommunisterna har tidigare påtalat det olämpliga i att bestämmelserna är avtalsbara. Det finns i dag avtal som föreskriver väsentligt kortare uppsägningstid än den lagstadgade — också här förekommer åldersindelning. Därför reser vi på nytt kravet att 11 § inte skall vara förhandlingsbar i annat hänseende än när det gäller avtal om längre uppsägningstid än sex månader. av avsked eller uppsägning. Om detta inträffar, skall den uppsagde eller avskedade erhålla skadestånd med upp till 48 månadslöner. Men till denna bestämmelse finns ett undantag. I sista stycket föreskrivs att skadestånd ”—-—-får ej i något fall utgå med fler månadslöner än som motsvarar antalet påbörjade anställningsmånader hos arbetsgivaren”. Denna särbestämmelse drabbar i första hand yngre arbetare eftersom det är de som i allmänhet har den kortaste anställningstiden. Vänsterpartiet kommunisterna anser att ett så allvarligt brott mot lagen som att avskeda eller säga upp arbetare utan saklig grund inte skall bedömas olika i annat fall än när den anställde som drabbats har fyllt 60 år, vilket vi anser vara motiverat av arbetsmarknadsoch andra skäl. Sista stycket i 39 § bör därför utmönstras. Vänsterpartiet kommunisterna har f. ö. rest detta krav alltsedan lagen antogs. Slutligen vill jag ta upp vår motion om inskränkningar i rätten att avskeda anställda, motionen 292. Om vi hade haft möjlighet att avge reservation skulle den del av utskottets betänkande som börjar på s. 11 med ”Frågan om ett deltagande” och slutar på s. 12 med ”i dess helhet” ha ersatts av följande reservationstext. Alltsedan lagen om anställningsskydd antogs har vänsterpartiet kommunisterna med skärpa invänt mot utformningen av lagen och mot vad som skrivits i förarbetena till lagen när det gäller tolkningen av begreppet saklig grund för uppsägning och avsked enligt 7 resp. 18 §. Tillämpningen under de gångna åren har också visat att de krav på ändringar som vårt parti framfört varit välgrundade. Arbetsdomstolen har i de avgörande frågorna i allt väsentligt gått arbetsköparna till mötes när det gällt rätten att säga upp eller avskeda arbetare. AD har i vissa fall t.o.m. gått utanför den omfattande lista på orsaker som räknas upp i förarbetena av dåvarande inrikesministern Eric Holmqvist. AD har redan fastslagit att inte bara samarbetssvårigheter med arbetsköparna utan också samarbetssvårigheter med konsulter och tidsstudiemän som inte är anställda i företagen kan läggas till grund för uppsägning. AD har också vid ett flertal tillfällen godkänt deltagande i strejk som grund för både uppsägning och avsked. AD:s dom att godkänna avskedandet av bilarbetarna i Boden ger ett klart besked om AD:s karaktär av klassdomstol. Metallarbetareförbundet kunde trots sin deklarerade styrka och storlek inte skydda de 43 bilarbetarna mot Bil & Traktor AB. Bolaget hade däremot ett säkert stöd i arbetsdomstolen. Vänsterpartiet kommunisterna har vid flera tillfällen påtalat det orimliga i att arbetare skall kunna sägas upp eller t.o.m. avskedas därför att de deltar i en arbetsnedläggelse eller annan stridsåtgärd. Vårt parti har av den anledningen krävt att riksdagen uttalar att deltagande i strejk eller annan stridsåtgärd, oavsett om åtgärden är olaglig eller ej, aldrig skall kunna utgöra saklig grund för vare sig uppsägning eller avsked. Vi anser denna fråga lika aktuell i dag, varför vi upprepar vårt krav på att riksdagen gör ett sådant uttalande. Detsamma gäller frågan om samarbetssvårigheter med arbetsköparen eller arbetskamraterna som finns uppräknade i förarbetena som saklig grund för uppsägning eller avsked. Här kan arbetsköparen provocera fram samarbetssvårigheter på många sätt och sedan lätt göra sig av med fackligt och politiskt obekväma arbetare med stöd av förarbetena till lagen. Vänsterpartiet kommunisterna har tidigare krävt att det endast i utomordentligt sällsynta fall skall få åberopas samarbetssvårigheter, olovlig bortovaro, ordervägran, olämpligt uppträdande o. d. som grund för uppsägning eller avsked. Vi anser att det endast skall kunna företas uppsägning eller avskedande, om åtgärden har sanktionerats av den lokala fackliga organisationen och förseelserna klart dokumenterats efter gemensam grundlig utredning.

Ja, så skulle det ha stått i arbetsmarknadsutskottets tredje betänkande för i år, om det varit så att vänsterpartiet kommunisterna hade varit med i utskottet och haft sina demokratiska rättigheter i riksdagen. Men den borgerliga majoriteten vill inte följa demokratins spelregler och låta samtliga partier som är representerade i riksdagen, som av folket har fått stöd att medverka i denna parlamentariska församling, få vara med i utskotten. Vi ställs utanför en del av riksdagens arbete, och då får det i stället bli på det viset att man får lov att läsa upp tänkta reservationer från kammarens talarstol. Det är som jag tidigare sade tyvärr också ett merarbete för kammarkanslisterna, men det är inte vi som orsakat detta utan det är de som varit ”demokratiska” nog att ställa oss utanför som bär skulden. Jag yrkar därför bifall till motionerna 291 och 1051 och hemställer att lagförslagen i dessa skall äga giltighet från den 1 januari 1980. Dessutom yrkar jag bifall till motionen 292.

Herr talman! Jag skall försöka att inte göra samma tidsöverdrag som den föregående talaren.

Bakgrunden är som vi skriver i motionen att det många gånger har visat sig vara vanskligt för arbetsgivarparten att avgöra om saklig grund för uppsägning eller avskedande har förelegat, vilket är naturligt. I flera fall har arbetsdomstolen uttalat att arbetstagarens agerande måste anses som en allvarlig förseelse men på grund av olika omständigheter bedömt uppsägningen som ogiltig. Arbetsgivaren har blivit skyldig att utge skadestånd — inte bara ekonomiskt för utebliven lön — utan även allmänt skadestånd såväl till den enskilde som till fackförbundet. Detta förfaringssätt ter sig, såsom vi skriver, i vissa fall stötande, t.ex. när den anställde gjort sig skyldig till tillgreppsbrott. Vi menar att det inte överensstämmer med allmänt rättsmedvetande att den som tillgripit något från arbetsgivare, låt vara av ringa värde, genom arbetsdomstolens bedömning erhåller ett skadestånd för påstådd kränkning. Vi menar också att det för övriga anställda måste förefalla märkligt att den som kanske på bar gärning ertappats med stöld från företaget erhåller åtskilliga tusen kronor som ”gottgörelse” för detta tillgrepp. Då uppstår tanken att brott lönar sig. Jag kan ta ett konkret exempel. En anställd ertappades med stöld av ringa värde, som man säger, och fick en varning av arbetsgivaren att om detta skulle upprepas kunde det bli fråga om avsked. 14 dagar senare ertappades samme anställde på nytt med att göra ett försök till tillgrepp, och han fick avsked. Arbetsdomstolen tar upp denna fråga och säger att det var inte saklig grund för avsked — tillgreppet gällde något av ringa värde — och jag håller med om att det kan vara en riktig bedömning.

Det måste te sig ganska egendomligt för hans arbetskamrater, som är ärliga, när de får uppleva att den som är oärlig får komma tillbaka till jobbet — det kan de naturligtvis tycka är riktigt — och dessutom får en ersättning på flera tusen kronor. Det blir alltså i praktiken en ersättning för att han stulit. Det är konsekvensen. Och då frågar de sig vad det är för nytta med att de är ärliga och jobbar och sliter — de får ingen ersättning med 2000-3000 kr. utöver lönen. Detta är bakgrunden till vår motion, och vi menar att sådana här oformligheter inte får förekomma. Utskottet skriver nu: ”Att med lagstiftning gå in och föreskriva hur bedömningen skall vara i vissa typer av fall kan inte komma i fråga.” Den meningen är litet egendomlig. Att vi i riksdagen skall tala om hur arbetsdomstolen skall bedöma enskilda fall är naturligtvis inte möjligt. Men att ändra lagstiftningen för att bedömningen i sådana här fall skall kunna bli mera i enlighet med vårt rättsmedvetande kan inte vara fel. Jag hade hoppats att utskottet skulle ta allvarligare på denna fråga och föranstalta om en ändring av lagtexten, men tyvärr har man inte gjort det. Vi får väl återkomma i denna fråga, men jag är som sagt litet missnöjd med att man inte har tagit tillräckligt allvarligt på detta.

Herr talman! I arbetsmarknadsutskottets betänkande behandlas fem motioner om lagen om anställningsskydd. Motionerna väcktes under den allmänna motionstiden i januari i år. Jag skall börja med att säga ett par ord om lagens tillkomst. Lagen antogs på hösten 1973 och började gälla på sommaren 1974. Man kan säga att lagen fick ett omedelbart genomslag. Den har inneburit en stor förändring för både arbetsgivare och arbetstagare. Inte minst har den inneburit en påtaglig förbättring av arbetstagarnas anställningsskydd. Möjligheterna att ytterligare förbättra detta skydd prövas sedan ett par år tillbaka av en utredning, anställningsskyddskommittén. När lagen antogs av riksdagen på hösten 1973 skedde det under bred politisk enighet. Kommunisterna hade emellertid en annan uppfattning och krävde ändringar på en lång rad punkter. En del av ändringarna gällde detaljer, andra gällde väsentliga delar i lagens uppbyggnad. Vpk har genom åren vidhållit sin ståndpunkt, och i konsekvens med denna inställning har partiet även i år begärt att lagen skall ändras. En del av dessa ändringsförslag prövades av riksdagen så sent som i våras. Ett av de krav som vpk har vidhållit är att deltagande i arbetskonflikt aldrig skall kunna leda till uppsägningar eller avskedanden. Detta yrkar man i motionen 1978/79:292. Den här frågan diskuterades redan när anställningsskyddslagen antogs men också i samband med antagandet av medbestämmandelagen. Situationen i dag är den, som utskottet konstaterar, att avskedande eller uppsägning endast kan godtas i samband med olovliga arbetskonflikter och, då så är fallet, endast i speciella undantagssituationer. Kommunisterna påstår i motionen att arbetsdomstolen ”vid ett flertal tillfällen” har godkänt deltagande i strejk som grund för uppsägning eller avsked. Ja, det har skett i några fall, men de ligger ganska långt tillbaka i tiden. Sedan anställningsskyddslagen trädde i kraft har arbetsdomstolen bara behandlat ett fall. Och det gäller f. ö. inte de strejkande bilmekanikerna vid Bil & Traktor AB i Boden, såsom påståtts i vpk-motionen. Det utslag i AD som Tommy Franzén talade om gällde skadeståndsmålet, det var ingen prövning av avskedanden. Vpk menar att detta fall skulle ha funnits med i den reservationstext som Tommy Franzén pläderar för. Det var för väl att denna felaktighet inte kom in i utskottsbetänkandet. Det är tragikomiskt att Tommy Franzén väljer exempel som saknar grund när han talar om att han vill föra arbetsrörelsens kamp vidare. Det enda fall som har varit uppe i arbetsdomstolen är i stället den på sin tid bekanta städerskestrejken i Skövde. Då godtogs av en enhällig domstol att vissa av de strejkande blev avskedade. Men domstolen ogiltigförklarade Svensk arbetsrätt bygger, herr Franzén, på att avtal skall hållas. Det är någonting som kommunisterna underkänner, och därför är vi oense. Utskottet, som alltså har konstaterat att arbetstagare som går ut i konflikter som är olovliga endast kan sägas upp eller avskedas i speciella undantagssituationer, anser att det inte heller har inträffat någonting som ger anledning för riksdagen att ändra sitt tidigare ställningstagande i denna fråga. Vpk tarliksom tidigare år även upp andra fall av uppsägning eller avsked på grund av arbetstagarens personliga förhållanden, såsom samarbetssvårigheter, ordervägran, olovlig frånvaro etc. Lagens ståndpunkt är att saklig grund föreligger endast om arbetstagaren visat en klart dokumenterad olämplighet. Det räcker inte med enstaka fall av misskötsamhet eller olämpligt uppträdande, såvida inte förseelsen är av en mycket allvarlig art. Utskottet har försökt belysa detta genom att ge en mycket fyllig redovisning av de mål om uppsägning eller avskedande som har förekommit i arbetsdomstolen. Redovisningen omfattar 70 mål och i flertalet fall, eller ca 45, har entledigandena underkänts av arbetsdomstolen. Vpk vill också som en extra säkerhetsåtgärd införa att uppsägning eller avskedande skall få ske först om den lokala fackliga organisationen har godkänt åtgärden. Utskottet erinrar här om att arbetsgivaren är skyldig att först varsla om åtgärden till facket och, om så begärs, ta upp överläggningar innan beslut fattas. Man kan vidare erinra om att den åtgärd motionärerna föreslår inte får någon effekt i de fall det inte finns några organiserade anställda på arbetsplatsen. I det material som utskottet har redovisat i bilagan till betänkandet finns f. ö. ett fall om uppsägning — som var föranledd av samarbetssvårigheter arbetskamrater emellan — där arbetsgivaren och facket träffat en överenskommelse om uppsägning men där åtgärden inte desto mindre blev underkänd av AD. Jag ville säga detta med tanke på Tommy Franzéns resonemang om dispositiva regler och uppsägningar. Utskottet har inte heller i år övertygats om att anställningsskyddslagens regler om saklig grund behöver ändras och avstyrker därför motionen 292 i dess helhet. Kommunisterna har vidare väckt en motion, 1978/79:1051, som kritiserar anställningsskyddslagen därför att den på ett par punkter sägs missgynna unga arbetstagare. Detta sägs bl.a. vara fallet med reglerna om uppsägningstid. Dessa regler innebär att arbetstagare under 25 år har en uppsägningstid av en månad. Uppsägningstiden förlängs med stigande ålder. Vpk vill att uppsägningstiden generellt — oavsett ålder — skall vara sex månader. Detta är en sak som diskuterades redan vid lagens tillkomst. Man ansåg då att det var en rimlig avvägning mellan olika intressen som ligger bakom reglerna. Utskottet har fortfarande samma uppfattning. Möjlighet finns också att träffa avtal om andra uppsägningstider. Denna frihet vill vpk emellertid begränsa. Avtal skall enligt motionen endast kunna träffas om längre uppsägningstider än sex månader. Sådana avtal finns i dag på t.ex. tjänstemannaområdet. Med hänvisning till att avtal om andra uppsägningstider än lagens träffas endast på förbundsnivå har utskottet avstyrkt motionen även i denna del. Herr talman! Jag ser att min taletid snart är slut. Låt mig avsluta med att säga ett par ord om den motion som herr Åkerlind m.fl. har väckt.
Jag får fästa uppmärksamheten på att sex minuter är den talartid som man har till sitt förfogande.

Herr talman! Jag skall försöka hålla mig inom de sex minuterna. Det är bara ett par frågor som jag skall ta upp. Jag tycker att det nästan är meningslöst att diskutera med Elver Jonsson med tanke på hans agerande i dessa frågor under de här åren. Argumenten känner jag också igen från tidigare år. Men när han ironiserar över i hans tycke fel valda exempel, måste man ändå hålla i minnet att vad som är principen i det hela är att deltagandet i en arbetskonflikt aldrig får utgöra saklig grund för avsked. Själv relaterar han ju att det trots allt finns sådana exempel — som det fall då arbetsdomstolen sparkade Skövdestäderskorna. Det finns alltså ett klart utslag i arbetsdomstolen om deltagande i arbetskonflikt. Även om konflikten är olovlig eller olaglig, så finns den ändå där, och vi anser att vad som hänt i dessa fall inte är acceptabelt. Det är därför som vi håller fast vid den princip det här gäller. Elver Jonsson säger att avtal alltid skall hållas. Jag vet inte vad Elver Jonsson har för erfarenhet från arbetsmarknad och fackligt jobb, men man bör hålla i minnet att förhållandena på en arbetsplats förändras. De är inte statiska under en hel avtalsperiod, även om avtalsperioden är så kort som ett år, utan de är föränderliga från dag till dag. Det gör att de förutsättningar som förelåg när man ingick ett avtal inte är desamma när avtalstiden har gått ut. Det har införts nya arbetsmetoder, man har annorlunda arbetsförhållanden på andra sätt, man har kanske rationaliserat, de ekonomiska förutsättningarna är inte lika, osv. De förändringar som har skett måste man då ha i åtanke, och man skall inte bara påstå att det är de arbetare och tjänstemän som skrivit på avtalet — i den situation som rådde då avtalet ingicks — som skall hålla på vad som där är skrivet. Många sådana exempel kan anföras, och jag skall inte förlänga debatten med det. När det gäller frågan om uppsägningstidens längd kritiserar vi — med rätta, tycker vi — att regeln är dispositiv, att det alltså är möjligt att försämra den för arbetstagarna. Det spelar ingen roll om Elver Jonsson tar många exempel och säger att statstjänstemännen i de fallen lyckats i förhandlingar. Som jag exemplifierade i mitt huvudanförande finns det också de som definitivt inte har klarat detta utan råkat ut för den köpslagan som ändå förekommer när det gäller centrala förhandlingar, när det gäller att förbundsanpassa exempelvis en LO-SAF-överenskommelse. År 1974 hamnade man i köpslagan om bl.a. den här frågan — det fanns även andra frågor. Vi tycker inte att man skall ge möjligheter åt arbetsköparna att utöva sådana påtryckningar när det gäller frågor om anställningsskydd. Därför vill vi inte heller medverka till att arbetsköparna skall ha rätt att göra sådana här försämringar för arbetarna.

Herr talman! Jag ber om tillgift för mitt överskridande av den talartid som tillmätts mig. När vi i utskottet skrev ganska fylligt om det här ärendet utgick vi ifrån att vi därmed kanske skulle kunna förkorta debattiden. Där bedrog vi oss något — jag tänker då på Tommy Franzéns inlägg, som också blev ett inlägg i den konstitutionella delen när det gäller riksdagens arbetsformer, men jag skall inte ta upp den frågan. Låt mig först, herr talman, yrka bifall till arbetsmarknadsutskottets hemställan i dess helhet i utskottets betänkande nr 3. Jag vill sedan notera med tillfredsställelse att Tommy Franzén icke har bestritt mitt påstående om att vpk:s motion hade väckts på felaktiga grunder, på vilka man också hade tänkt skriva en reservation. Herr Franzén säger att förhållandena på våra arbetsplatser förändrats och menar att detta skulle vara skäl nog för att biträda vpk:s yrkande. Visst förändras förhållandena på arbetsplatserna och arbetslivets villkor, men man får intrycket att Tommy Franzén inte har observerat att vi också i det avseendet har ett regelsystem för att kunna hantera dessa frågor. Medbestämmandelagen, även om den har sina begränsningar, är ju ett utomordentligt verktyg just när det gäller de anställdas möjligheter att vara med och påverka förhållandena på arbetsplatserna och den dagliga arbetssituationen. Vår uppfattning är som sagt att ingångna avtal skall hållas. Det anser också riksdagen, vilket finns dokumenterat genom tidigare beslut. Det anser också de fackliga organisationerna. Där har kommunisterna en annan syn, och därför skiljer vi oss åt i våra slutliga ställningstaganden. Här föreligger ytterligare ett par motioner som jag också gärna vill kommentera. I en socialdemokratisk motion av Birgitta Johansson m.fl. behandlas frågan om vetorätt vid permitteringar. Utskottet har markerat varför man inte är beredd att följa de förslag som framförts i denna motion. Utskottet har heller inte kunnat ställa sig bakom det yrkande som framställs i den moderata motionen av Allan Åkerlind m.fl., att skadestånd i vissa fall skall jämkas till noll när uppsägning ogiltigförklarats av arbetsdomstolen. Motionärerna tänker på de fall där ogiltigförklaring sker trots att arbetstagaren gjort sig skyldig till en i och för sig allvarlig förseelse. Jag tror att herr Åkerlind gjorde en felsägning när han sade att arbetstagare kan få skadestånd även om de gjort sig skyldiga till tillgreppsbrott. Det kan de naturligtvis inte få, men de kan få skadestånd om de blivit uppsagda på oriktig grund. I kort sammanfattning kan sägas att utskottet konstaterar att domstolarna redan har möjlighet att göra erforderliga skälighetsbedömningar i skadeståndsfrågan. Möjlighet att jämka till noll finns således redan nu enligt lagen.
Herr talman! Jag anser inte att det finns någon anledning att ta bort jämkningsreglerna. Elver Jonsson påstod att jag gjorde en felsägning när jag sade att man kan få skadestånd även om det föreligger tillgreppsbrott, men jag vill till det säga att det är så reglerna verkar i det konkreta fallet, när man får skadestånd på grund av en oriktig uppsägning. Den oriktiga uppsägningen är en sak, men orsaken till uppsägningen var i det konkreta fall jag nämnde ett par tillgreppsbrott. Hade dessa inte skett, så hade uppsägningen aldrig kommit till stånd, och skadeståndet på grund av det oriktiga avskedandet hade heller inte kommit att utdömas. Resultatet i det här konkreta fallet blir alltså följande: Den som vid ett par tillfällen har tillgripit en vara av mindre värde får behålla sitt jobb — en fråga som jag inte går in på i det här sammanhanget — och får ersättning för förlorad arbetsförtjänst, en ersättning på grund av att han blivit oriktigt uppsagd. Denna uppsägning har emellertid sin grund i själva tillgreppet.
Herr talman! Beträffande det här exemplet — där jag enligt Elver Jonsson har tagit fel — må det väl, hoppas jag, ursäktas mig om jag råkat lämna ett exempel som inte är relevant. Jag har inte hunnit kontrollera den saken. Är exemplet irrelevant är det väl lika med Elver Jonsson som med mig -— trots allt har man kanske inte i alla frågor den formella bakgrunden helt klar för sig. Elver Jonsson har ett arbetsmarknadsutskott och ett kansli som väl känner till de här frågorna. Vi har av Elver Jonsson och hans vänner på den borgerliga kanten inte getts samma möjligheter. Vi har inte kansliet till hjälp, eftersom vi inte är representerade i utskotten. Våra uppgifter kan därför inte bli riktigt kontrollerade. Jag hoppas att det ursäktas mig om exemplet i det fallet var något irrelevant. Beträffande medbestämmandelagen, som Elver Jonsson tog upp, vill jag säga att jag började mitt anförande med att beröra vissa av de frågor och krav som vi för fram i stället för medbestämmandelag. Vi vill rubricera frågorna ”demokratiska rättigheter på arbetsplatsen”. Det är nämligen vår uppfattning att medbestämmandelagen inte ger de möjligheter som Elver Jonsson lät påskina. Därför menar vi att det finns skäl att både i lagen om anställningsskydd och i medbestämmandelagen vidta stora förändringar.

Herr talman! Riksdagens revisorer har hos riksdagen hemställt om att en utvidgning av kommunernas deltagande i fastighetsbildningsverksamheten genomförs samt att frågor om gränsdragningen mellan statliga och kommunala myndigheters arbetsuppgifter på fastighetsbildningsoch mätnings området skall avgöras av en till lantmäteriet knuten partssammansatt nämnd. Svenska kommunförbundet har uttalat sig positivt om de här förslagen och anser att, om inte den föreslagna organisationsöversynen kommer till stånd, en utredning bör tillsättas om en kommunalisering av fastighetsbildningens organisation. Enligt min mening har civilutskottet behandlat revisorernas förslag styvmoderligt. Civilutskottet skriver i sitt betänkande: ”Den nya organisationen har ännu knappt stabiliserat sig. Försöken i skilda sammanhang att fördjupa samverkan mellan det statliga lantmäteriet och kommunerna får förutsättas fortsätta — med en positiv inställning från båda parter.” Jag vill fråga civilutskottets talesman hur länge det dröjer innan man räknar med att den här organisationen skall ha stabiliserat sig. Organisationen tillskapades den 1 januari 1972 och har alltså funnits i åtta år. Och vad menar utskottet med att försök får ”förutsättas fortsätta — med en positiv inställning från båda parter”?

Här utgör fastighetsbildningen endast en mindre del i processen som måste samordnas med den övriga delen och som handläggs helt av kommunala organ. För allmänheten är det naturligtvis värdefullt om den kommunala servicen kan samordnas så mycket som möjligt och samtidigt bli ett besvär mindre. Jag har inget yrkande, herr talman; det är ett enigt utskott som står bakom betänkandet. Men jag vill understryka vikten av att denna för kommuner och allmänhet så viktiga fråga snart kan lösas. Det ter sig för de flesta fullkomligt onödigt att flera myndigheter skall syssla med något som alldeles uppenbart borde kunna klaras av den kommunala myndigheten — ett steg i strävandena att minska byråkratin alltså. Jag ber att få återkomma i frågan.

Herr talman! Det är ingen ny fråga som nu aktualiseras, utan den har aktualiserats från tid till annan och då främst av dem som företräder kommunernas intressen. Historien är den att denna organisation trädde i kraft i början på 1970-talet efter vissa födslovåndor — orsaken var mest fördelningen av fastighetsbildningsansvaret och mätningsverksamhetsansvaret mellan kommuner och de statliga organen. Emellertid fick vi då i stort sett nuvarande fördelning av huvudmannaskapet på området såsom en kompromiss av de överläggningar och utredningar som hade ägt rum. Nu hävdas här, bl.a. av Wivi-Anne Cederqvist, att det vore bäst om kommunerna finge överta allt detta. Ja, det finns många som anser det; dock har det förslaget inte framförts så pass radikalt här tidigare. Men om man hade haft målsättningen att bedriva verksamheten i kommunal regi skulle detta naturligtvis ha genomförts redan vid omorganisationen 1970. Så långt ville ingen gå då, och jag tror det är mycket få som vill gå så långt nu. När man startade verksamheten 1970 var man enig om att vi måste ha ett övergripande organ för hela landet, och det fick vi i det år 1974 bildade statens lantmäteriverk, som tilldelades dessa uppgifter på i stort sett samma orter som i dag. Emellertid har det sedan dess skett vissa ändringar. Framställningar har gjorts från kommuner, och främst från sådana med positiv tätortsutveckling har framställningarna varit legio under de gångna åren. Såsom framgår av civilutskottets betänkande har förslagen i ett mycket stort antal fall biträtts — någon gång helt, men oftast delvis — och en mer ändamålsenlig indelning har gjorts av de områden som är föremål för fastighetsbildningsåtgärder för tätortsutveckling. Jag tror att det bästa vi kan göra är att inte gå fullt så långt som revisorerna föreslår utan att vi bör fortsätta med våra överläggningar med Kommunförbundet, dock utan den partssammansatta nämnden. Jag tror nämligen det är lyckligast om vi kan ha samrådet informellt. Wivi-Anne Cederqvist frågar bl.a. vad samrådet skall gå ut på. Ja, det kan t.ex. vara ett samråd inför investeringar. Det finns f. n. i kommunerna en tendens att investera pengar i rätt dyrbar utrustning, som man sedan kanske finner att man inte har tillräckligt verksamhetsunderlag för. Det är nog ofta det förhållandet som gör framställningarna om att få utvidga verksamheten nödvändiga. Kan man ha ett samråd där och göra upp om vem som skall sköta vad, så tror jag det är det allra lyckligaste. Huvudskälet till att vi har den verksamhet som vi nu har är dock att vi måste ha en enhetlig kostnadsutveckling på det här området i hela landet. Skulle vi gå så långt som Wivi-Anne Cederqvist tydligen vill, så skulle kommunerna ta de bästa bitarna — där vi hade de största utsikterna till kostnadstäckning för verksamheten. Över för det statliga lantmäteriet skulle då i huvudsak bara bli viss glesbygdsverksamhet och enstaka förrättningar, som inte skulle kunna ge kostnadstäckning — i all synnerhet som det i dag är mycket svårt att uppnå kostnadstäckning för lantmäteriverket. Slutligen frågades om denna verksamhet i dag är stabiliserad och, om så inte är fallet, när den kommer att stabiliseras. Vi i utskottet anser att verksamheten ännu inte har stabiliserats och att redan det är ett skäl att inte ta slutlig ställning till de frågor som revisorerna har aktualiserat. Orsakerna till att verksamheten inte har stabiliserats är flera. Vi bör komma ihåg att vi startade den här verksamheten 1970 med en ny fastighetsbildningslag. Det gick inte många år förrän lantmäteriverket blev föremål för utlokalisering till Gävle. Bortsett från vissa positiva effekter fick detta en menlig effekt på den rationaliseringsutveckling och den stabilisering som då var på gång. Till detta kan läggas en helt ny verksamhet i form av datoriserad fastighetsregistrering, en verksamhet som ännu är långt ifrån uppbyggd. Jag har med detta bara velat anföra att det förvisso finns andra skäl än de som Wivi-Anne Cederqvist här anfört och att de skälen talar för att man i huvudsak behåller den indelning av verksamheten som vi nu har.

Herr talman! För några år sedan antog riksdagen en bostadsförvaltningslag. Denna lag öppnade bl.a. möjligheter för hyresnämnd att ställa vanvårdade hyresfastigheter under tvångsförvaltning. Om en tillfredsställande förvaltning ändå inte kunde uppnås gavs kommunen rätt att lösa in fastigheten. Bostadsförvaltningslagen är relaterad till förslag från bostadsförvaltningsutredningen. Av remissyttrandena framgår att det redan då framfördes krav på en fristående inlösen. I denna grupp av remissinstanser finner vi Hyresgästernas riksförbund, majoriteten i Kommunförbundets styrelse och en minoritet inom Stockholms kommunstyrelse. Även Malmö kommun, Svenska riksbyggen och Näringslivets byggnadsdelegation ansåg att förvaltaren skulle ha befogenhet att under kontrollerade former försälja en tvångsförvaltad hyresfastighet. De år som gått sedan lagen trädde i kraft uppvisar en oroväckande ökning av antalet fastigheter som ställts under tvångsförvaltning. Därmed har man missat en av poängerna med bostadsförvaltningslagen. Avsikten med lagen var att personer som försummade sina fastigheter skulle se en tvångsförvaltning under en viss tid som ett hot mot förfoganderätten och därmed bättra sig medan tid var. Men så har det inte utvecklat sig. I Stockholms kommun var i augusti i år 16 fastigheter satta under tvångsförvaltning. Det rör sig om 313 lägenheter med ett antal boende på ca 1 000 personer. De senaste veckorna har ytterligare beslut fattats i Stockholm som betyder nya fastigheter under tvångsförvaltning. I ett pressmeddelande den 8 augusti 1979 informerar Hyresgästföreningen i Stor-Stockholm om allvarligt misskötta fastigheter som ställts under tvångsförvaltning.

De hyror som betalats till de försumliga värdarna är borta. Husen är ofta dyra att hålla igång eftersom de är djupt nedgångna. De hyror som kommit in räcker inte på långa vägar till för att snabbt få igång upprustningsåtgärder.” Herr talman! Så här kan det inte få fortsätta. I reservationen 2 till detta betänkande har vi socialdemokrater i civilutskottet följt upp den motion, nr 2087, som jag och min partikollega Stig Gustafsson väckt. Vi kan inte förstå varför de borgerliga ledamöterna i utskottet inte är med på åtgärder, vilkas verkningar i misskötta fastigheter hårt drabbar många människor. I de mest misskötta hyresfastigheterna kan inget socialt liv fungera. Det är inte den misskötande fastighetsägaren som mår illa av dessa förhållanden. Som bostadsförvaltningslagen kan fungera i ett godartat fall ställs fastigheten under tvångsförvaltning. I regel går ett kommunalt bostadsföretag in som förvaltare. Efter tvångsförvaltningsperiodens slut återfår fastighetsägaren förfoganderätten över hyresfastigheten. Det kan ske efter tre eller — i vissa fall — efter fem år. Fastighetsägaren lämnar ifrån sig en misskött fastighet som totalt saknar ekonomi. Efter tvångsförvaltningens avslutande återfår han fastigheten i ett upprustat skick, förhoppningsvis med en sanerad ekonomi. Allt detta är självfallet bra för hyresgästerna, och i det avseendet fyller bostadsförvaltningslagen avsedd funktion. Lyckligast av alla torde dock fastighetsägaren kunna bli. Han får tillbaka sin hyresfastighet i acceptabelt skick, helt utan egen medverkan. Budskapet i motionen och i den nu aktuella reservationen är kort och gott: Den fastighetsägare som får sin hyresfastighet ställd under tvångsförvaltning har klart visat sin olämplighet. Han bör vid den tidpunkt, då beslutet om tvångsförvaltning fattas, för all tid mista sin äganderätt till fastigheten. Vi kräver att expropriationslagen ses över, så att kommunen får en chans att vid tidpunkten för tvångsförvaltning lösa in fastigheten. Jag yrkar därför på denna punkt bifall till reservationen 2, som innebär ”att riksdagen med bifall till motionen 1978/79:2087 som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört”. Reservationen I är en gammal bekant i kammaren — vi har haft frågan uppe tidigare. Det gäller kort och gott att öka de kommunala möjligheterna vid förköp då planförutsättningarna är ovissa. Ingen myndighet kan bättre än kommunen avgöra behovet av markförvärv. Förköpslagens uppgift är att ge kommunerna möjlighet till förköp, dvs. att kommunen träder i annans köpares ställe, av mark som med hänsyn till den framtida utvecklingen krävs för tätbebyggelse eller därmed sammanhängande anordning. Om detta är man i allmänhet överens. Sämjan bryts när det råder ovisshet om planförutsättningarna. När sådana ärenden överprövas — också på regeringsnivå — kan det inträffa att tolkningen ges en sådan restriktivitet, att förköpet inte kan genomföras. Regeringen kan exempelvis säga att den aktuella marken inte behövs för samhällsutbyggande. Ett kommunalt förköp skall granskas från helt objektiva bedömningar och inte från en på högsta myndighets håll gjord slutledning att kommunen inte behöver den ifrågavarande marken. För att komma bort från dessa olika tolkningar och kanske framför allt för att stimulera kommunerna till förköp av mark behövs en översyn av förköpslagen. Vi delar därför motionärernas uppfattning att en översyn av förköpslagen är nödvändig för att främja den kommunala planläggningen genom markförvärv. Jag yrkar därför bifall också till reservationen 1.

Herr talman! I civilutskottets betänkande nr 2 behandlas propositionen 214. I den propositionen föreslås ett antal ändringar i förköpslagen och expropriationslagen, och utskottet är enigt om att godta dessa förändringar. Det har dock till betänkandet fogats ett särskilt yttrande beträffande tillträdesplikt för den exproprierande. Jag återkommer senare till detta särskilda yttrande och skall nu kommentera de två socialdemokratiska reservationer som har avgivits och som båda behandlar förslag i motioner väckta under den allmänna motionstiden i år. Jag kan vara överens med Oskar Lindkvist om att det som behandlas i reservationen 1 är ett bekant ärende, som vi har behandlat tidigare. Det gör naturligtvis att min argumentering är gammal och välkänd för utskottet och kammaren. Man begär i den socialdemokratiska motionen en översyn av förköpslagen för att öka möjligheterna till förköp när planförutsättningarna är ovissa. Utskottet konstaterar att de av motionärerna angivna svårigheterna att genomföra ett förköp bortfaller, om frågan om markens framtida användning är klargjord i en fullföljd översiktlig planering. Även om en sådan planering inte föreligger finns möjlighet till förköp, om plansyftet har gjorts sannolikt. Motionärerna och reservanterna hävdar emellertid att kommunens bedömningar skall godtas tills en fullföljd planering visar att kommunens avsedda utnyttjande av marken strider mot riksintressen, hävdade i den fysiska riksplaneringen. Utskottets majoritet menar att de eventuella olägenheterna för kommunen i regel väger lättare än intresset att inte principiellt föregripa de slutliga bedömningarna vid t.ex. en fastställelseprövning i planärenden. Enligt motionärerna skulle riksintressena tydligen inte alls beaktas i förköpsärenden, trots att kommunerna i många fall avser att ändra markanvändningen. Vi hade, som redan nämnts, att behandla ett motionsförslag med ungefär samma innebörd föregående år. Utskottsmajoriteten intog då ungefär samma ståndpunkt som i det nu föreliggande betänkandet. Det förhållande som kritiseras från reservanternas sida kommer att bli mindre aktuellt allteftersom riktlinjerna för hushållning med mark och vatten preciseras och konkretiseras i den kommunala översiktliga planläggningen. I reservation 2 behandlas en socialdemokratisk motion där man påkallat översyn av reglerna om expropriation och inlösen av vanvårdade eller eljest bristfälligt förvaltade bostadshus. Jag kan även där hänvisa till utskottsbetänkandet. Riksdagen hade för två år sedan att behandla propositioner med förslag till bostadsförvaltningslag. Då diskuterades och avvisades ett förslag av ungefär samma innebörd som det som nu förts fram. Utskottet och riksdagen ansåg då att ytterligare erfarenheter av tillämpningen av expropriationsbestämmelserna och bostadssaneringslagen borde avvaktas. Utskottsmajoriteten vidhåller den uppfattningen. Även tillämpningen av bostadsförvaltningslagen, som trädde i kraft den 1 januari 1978, bör avvaktas. Oskar Lindkvist säger att det varit en oroväckande utveckling av antalet fastigheter som satts under tvångsförvaltning — han nämnde siffror på omfattningen i Stockholmsområdet. Jag kan hålla med Oskar Lindkvist om att lagen rimligtvis borde ha den effekten att fastighetsägare försöker sköta sina fastigheter på ett sådant sätt att de inte blir föremål för tvångsförvaltning. Men samtidigt kan man kanske säga att förbättringen av tvångsförvaltningslagen har medfört en större effektivitet. Att antalet fastigheter som kommer in under tvångsförvaltning ökar är då ett resultat som är riktigt, i varje fall under lagstiftningens inledningsperiod. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan. Avslutningsvis vill jag bara beröra det särskilda yttrande som har avgivits av centeroch moderatledamöter när det gäller tillträdesplikten för den exproprierande — det gäller alltså expropriationslagstiftningen. Vi har instämt i förslaget i propositionen om att fastighetsägaren när den exproprierande för saken till domstol skall få till stånd s.k. enkelt förhandstillträde genom beslut av fastighetsdomstolen. Men vi anser att det är viktigt att utvecklingen när det gäller tillträdesplikten följs med uppmärksamhet och att nya överväganden initieras i avsikt att möjliggöra att förhandstillträde kan ske i ett tidigare skede i expropriationsförfarandet, om utvecklingen skulle ge anledning till det. Men för dagen har vi inget annat yrkande än utskottets på den här punkten.
Herr talman! Vi begär i reservation 1 en översyn av förköpslagen för att få en bättre tillämpning och bättre möjligheter för kommunerna att använda lagen vid markköp. Vi anser att det är felaktigt av vissa myndigheter att lägga in helt andra planbedömanden än dem som har dokumenterats i det kommunala beslutet att förköpa marken. Jag anser att det är en väldig fördel för markoch bostadspolitiken i det svenska samhället att kommunerna kan agera och inte riskerar att en övermyndighet gör helt andra bedömningar än dem som har legat till grund för kommunens beslut. Om det även fortsättningsvis kan uppstå kontroverser på grund av olika bedömningar i enstaka fall löper vi risk att kommunerna avstår från att förköpa mark som på sikt skulle ha stor betydelse för inriktningen av bostadspolitiken. Jag tycker att det skulle ha varit angeläget för hela civilutskottet att medverka till den begärda översynen av förköpslagen. Jag blev litet betänksam när Kjell Mattsson sade att det är riktigt att antalet tvångsförvaltade fastigheter ökar, eftersom vi har fått den nya bostadsförvaltningslagen. Jag tror att det är precis tvärtom. När bostadsförvaltningslagen infördes ansågs det att den skulle ha ett mycket starkt preventivt syfte. Den skulle medföra en allmän uppryckning av dem som misskötte sina hyresfastigheter och få dem att se till att fastigheten var i acceptabelt skick, för att undvika tvångsförvaltning. I själva verket har utvecklingen blivit den rakt motsatta. Fastighetsägare har börjat avstå från den mest elementära skötsel av sina fastigheter. Jag har framför mig en liten skrift från Hyresgästernas riksförbund, Hyresgästen. I den berättar man om det senaste tvångsförvaltningsfallet. Fastigheten är ekonomiskt helt utsugen. Den tvångsförvaltas nu i fem år, och när hyresvärden kommer tillbaka om fem år har han på samhällets bekostnad fått sin hyresfastighet upprustad. En översyn av expropriationslagen skulle medverka till att man kunde göra inlösen redan vid tvångsförvaltningstillfället.
Herr talman! Det är ett klart intresse att kommunerna skall kunna föra en aktiv markpolitik. Det är därför vi har infört möjlighet för dem till förköp av fastigheter som ändå blir till salu. Men det kan inte betyda, om man vill ha kvar möjligheterna för den part som blir utsatt för förköp att få frågan prövad, att länsstyrelse eller regering aldrig skall kunna gå emot den kommunala bedömningen. I så fall skall man över huvud taget ta bort besvärsmöjligheten ur förköpslagen i stället för att vidmakthålla en chimär att frågan kan bli föremål för prövning. Därför får man finna sig i att en regering någon gång fattar ett beslut som man ur kommunal synpunkt tycker är tokigt. Beträffande bostadsförvaltningslagen tycker jag inte att det behöver råda några meningsskiljaktigheter mellan Oskar Lindkvist och mig. Det är riktigt att lagen bör ha— och den har det förhoppningsvis också — det preventiva syfte som Oskar Lindkvist beskrev. Men det sammanhänger faktiskt också med det resonemang som jag förde. Vill man förbättra tvångsförvaltningslagstiftningen för att komma åt ett antal vanvårdade fastigheter, måste det rimligtvis innebära att det kan bli en kraftig ökning av tvångsköpen om myndigheter, kommuner, hyresgästorganisationer och hyresnämnder är aktiva. Oskar Lindkvists beskrivning att dessa fastighetsägare prövar andra metoder är något som jag skall återkomma till. Vi anser att det som har redovisats i samband med motionens behandling inte utgjort tillräcklig grund för att vidta den föreslagna översynen.
Herr talman! Självklart är det riktigt att den som blir utsatt för förköp av sin mark skall få frågan prövad. Men det kan inte vara riktigt, som har skett i en del fall, att regeringen har lagt in bedömningar i sitt sätt att hantera frågan som klart avviker från den kommunala bedömningen. Det är något som har skapat en våldsam irritation över alla partigränser. Jag hävdar mycket bestämt att det bara i undantagsfall finns motiv för en anrian bedömning än kommunernas vad gäller deras rätt att förköpa mark. Vi bör föra en politik här i landet som stimulerar till kommunalt ägande av mark. Det är en gammal och fin tanke i svensk politik. Jag tycker det är synd att den störs av olika bedömningar när det gäller kommunalt markköp. Det hade inte kostat vare sig centern, folkpartiet eller moderaterna något i prestige att gå med på en översyn av förköpslagen. Beträffande reservationen 2 säger Kjell Mattsson att det inte behöver råda några meningsskiljaktigheter i sak mellan honom och mig. Men skillnaden mellan våra uppfattningar är väldigt stor. Vi föreslår att kommunerna redan nu skall ges rätt att vid tvångstillfället lösa in fastigheter. Kjell Mattsson har rätt i att det finns inlösenmöjligheter i förlängningen av en tvångsförvaltning, men det finns inga inlösenmöjligheter vid den tidpunkt då fastigheten skall tvångsförvaltas. Vi menar att den fastighetsägare som, ofta med berått mod, harlåtit sin fastighet förfalla därmed skall ha försatt sina möjligheter att återfå fastigheten i förvaltning. I sådana fall skall kommunen ges möjlighet att förvärva fastigheten. Det är kort och gott budskapet i reservationen, och det borde ha varit möjligt för de borgerliga partierna att sluta upp bakom den.

Herr talman! Utskottets ordförande har nyss redogjort för utskottsmajoritetens syn på de frågor som behandlas i detta betänkande. Därför kan jag fatta mig mycket kort och bara något beröra de två särskilda yttranden som de moderata ledamöterna i civilutskottet har fogat till betänkandet. Det första gäller den kommunala förköpsrätten. Alltsedan den infördes har den diskuterats vid många tillfällen här i kammaren. Från moderat håll har vi hävdat att kommunerna helt naturligt skall ha rätt och möjlighet att få tillgång till den mark som de behöver för tätbebyggelse eller ”därmed sammanhängande anordningar”, som det heter i lagen.

Vi har ansett att dessa två möjligheter borde vara tillräckliga för kommunerna när det gäller att få tillgång till den mark som de behöver. Därför har det vid många tillfällen och även i år väckts motioner om att förköpslagen skulle avskaffas eller ändras på vissa punkter. Man kan fråga vad som gör att vi går emot förköpslagen och hävdar att kommunerna inte bör ha tillgång till den möjligheten. Det finns ganska många exempel på kommuner, som genom denna lag blir erbjudna att köpa fastigheter och markområden som de egentligen inte har direkt användning för. Med tanke på den ekonomi som kommunerna har anser vi det väldigt olyckligt att kommunerna binder kommunala medel i markområden, som inte är aktuella för kommunal planläggning. Vår principiella inställning i denna fråga kvarstår. Vi har dock vid detta tillfälle inte reserverat oss till förmån för våra motioner utan nöjt oss med ett särskilt yttrande. Det planoch bygglagsarbete som precis har presenterats kommer i stor utsträckning att gripa in i kommunernas ställning när det gäller planoch byggsammanhang. Därför avstår vi från att yrka bifall till våra motioner vid dagens behandling av ärendet. Det andra särskilda yttrandet gäller presumtionsregeln och ersättningsreglerna vid expropriation. Vi har haft och har fortfarande den klara uppfattningen att den som drabbas av expropriation inte skall drabbas också ekonomiskt utan skall ersättas för de förluster som kan uppkomma. Presumtionsregeln är en ganska grov regel. Den drabbar många godtyckligt och är egentligen onudig. I de allra flesta fall kan man med litet god vilja från de parter som är inblandade komma överens om de ersättningar som skall utgå. Med samma motivering som i det förstnämnda fallet har vi dock avstått från att reservera oss till förmån för vår motion i detta avseende. Vi har bara i det särskilda yttrandet nr 2 angivit vår principiella uppfattning i frågan. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till civilutskottets hemställan.

Herr talman! Låt mig först få notera att även vi reservanter är emot krångel och onödig byråkrati. Det finns anledning att få detta sagt, eftersom någon kanske vill tolka den företeelsen att det finns reservanter som att vi skulle vara för byråkrati och krångel. Så är definitivt inte fallet. Frågan gäller om propositionens förslag innebär en lättnad i krånglet och byråkratin. Vi tror inte det, snarare tvärtom. I den bedömningen har vi stöd från remissinstanser och många andra som har uttalat sig i den pågående debatten. Folkpartiregeringen och utskottsmajoriteten har inte lyssnat på dessa, och det tycker vi är beklagligt. Jag skall, herr talman, inte upprepa argumenten för vår syn. Reservationen talar bra för sig själv. Men låt mig ändå på några områden till utskottets talesman få ställa en del frågor, som belyser vår ståndpunkt och det orimliga i den lagstiftning som vi nu tyvärr tycks vara på väg att få. Det är inte att ta i när jag påstår att hela ”Byggsverige” väntar på en ny bygglag. Den sägs nu komma i mitten på 1980-talet. Många tycker som vi, att de förenklingsförslag som behövs — och då menar jag verkliga förenklingsförslag — skulle arbetas fram och genomföras i samband med att en ny planoch bygglag träder i kraft. Min första fråga blir därför om inte majoriteten ser något värde i en samlad, total och överblickbar förändring. Man påstår nu att krånglet skall minskas genom att t.ex. ansökan om byggnadslov i vissa fall skall få göras muntligt. Det kan låta bra, men hur blir det i verkligheten? Ingen vet någonting om det. T. o. m. bostadsministern svävar här på målet och säger att byggnadsnämnderna får klara av bedömningen. Tycker inte majoriteten att det hade varit på sin plats om det i propositionen motivledes hade angivits när muntlig ansökan kan accepteras? Nu tror jag visserligen att byggnadsnämnderna klarar detta. Men menar majoriteten att en splittrad praxis skall få utbildas? Hur menar ni att sakägarna, t.ex. grannar, skall komma in i ett muntligt ansökningsförfarande? Tyvärr är ingenting sagt om detta. En slutsats som ligger mycket nära till hands är att genom denna ordning med muntlig ansökan kommer inte krånglet och byråkratin att minska, utan snarare att öka. Majoritetens sätt att skriva, utan att lösa detta problem, visar att man går runt problemet och flyttar det till handläggarna. Majoritetens osäkerhet om vad man åstadkommer belyses kanske allra bäst av att majoriteten själv skriver att man vill ”stryka under vikten av att berörda myndigheter noga följer utfallet av den nya regeln”. I detta ligger, tycker jag, också en antydan om att man inte är säker på att den regel som man för fram är helt glasklar och enkel att tillämpa. Herr talman! När det gäller omfärgning av fasader sopar tyvärr propositionen undan möjligheten till ett aktivt värn i områden med t.ex. speciella skyddsvärden eller miljökrav. Tunga remissinstanser har gått emot förslaget. Det här är, enligt mitt synsätt, en delfråga som definitivt hade mått bra av att få ligga till sig i det pågående utredningsarbetet och mogna tills förslaget om ny plan och bygglag skall behandlas, inte minst av stadsmiljöskäl. Jag vill fråga utskottets talesman om det inte är litet besvärligt att motivera att man vid nybyggnad kan pröva fasadfärg men att det sedan, när huset är klart, är fritt fram för en fastighetsägare att måla om. Rättssäkerheten sätter vi ju alla högt. Möjligheter till varierande tolkningar skall undvikas. Min fråga blir: Anser majoriteten att förslaget är godtagbart ur dessa synvinklar? Vi reservanter anser det inte. Då tänker jag på komplementbyggnader. Jag är nämligen helt övertygad om att det på detta område kommer att bli mycket stora tolkningsbekymmer om lagförslaget antas. Det vore därför, som jag ser det, mycket bra om majoriteten ville ge sin syn på vad som ligger i de inte helt precisa avståndsbegreppen ”i omedelbar närhet av byggnaden” eller ”helt nära stranden”. Hur många meter är det fråga om? Vad betyder ordet ”omedelbart” i det här sammanhanget? Menar man sammanbyggnad? Då skall man skriva det. Hur nära är ”helt nära stranden”, och varifrån skall man egentligen börja räkna? Frågan är alltså också: Var börjar resp. slutar stranden? Svaren kan bli mycket belysande. Det skulle också vara intressant attt.ex. få höra ledamoten av civilutskottet Karin Ahrland, som visserligen inte står bakom betänkandet men som genom sin yrkesverksamhet borde kunna ge många motiv för nödvändigheten av en klar och precis bygglagstiftning. Anser Karin Ahrland det nu föreslagna vara av sådan klass att det kan ge ett fullgott underlag för t.ex. en länsstyrelse att ha som utgångspunkt när man skall hantera överklaganden, som säkert kommer även på det här området? Vi finner inte det, herr talman, och därför ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Jag kan i stort sett instämma i vad Per Olof Håkansson har sagt i sitt inlägg beträffande förslagen om ändringar i byggnadsstadgan och i lagen om påföljd och ingripande vid olovligt byggande m.m. Därav följer också att jag yrkar bifall till reservationen. Grundläggande för en social bostadspolitik är att de boende har ett verkligt inflytande över sina boendeförhållanden, över förvaltning och service. Kravet på ökat boendeinflytande har ställts med allt större skärpa under senare år. Det gäller utformning av och påverkan på den inre boendemiljön, gemensamma utrymmen, service och förvaltning. Vidare har kraven gällt planering och produktion av bostaden och bostadsområdena. Kritiken mot begränsade och otillräckliga möjligheter för hyresgästerna att bestämma över sina egna boendeförhållanden gäller även i samband med boendesanering, såväl vid ombyggnad som vid rivning och nybyggnad. Ett verkligt boendeinflytande kan på längre sikt inte uppnås med ett bibehållande av privatägda hyreshus. En fördjupad och långtgående boendedemokrati blir möjlig först genom att den privata äganderätten till hyreshus upphävs. Husen måste överföras i kommunal ägo och ställas under förvaltning av hyresgästkollektivet.

Vad säger nu civilutskottet i sitt betänkande om våra motionsförslag? Jo, följande om yrkandena 1 a, b och d: ”Samtliga dessa tre motionsyrkanden behandlades av utskottet under våren 1979 och avstyrktes — — —. Utskottet finner inte anledning ändra tidigare ställningstaganden. Motionsyrkandena avstyrks med hänvisning härtill.” Vi känner igen modellen. Vidare säger utskottet om yrkandet beträffande boendeinflytande att motionen avstyrks med hänsyn till att frågorna kommer att övervägas i arbetet med en ny byggnadslagstiftning. Herr talman! Möjligheterna för vpk att till utskottsbetänkanden foga reservationer har riksdagsmajoriteten som bekant förhindrat. Låt mig därför och med hänsyn till utskottets minst sagt kortfattade skrivning något motivera våra motionsförslag. Beträffande förslaget om marken: Redan 1944, i arbetarrörelsens efterkrigsprogram, ställdes kravet att tomtmark skulle kommunaliseras och läggas under tomträtt. Åtgärden bedömdes utgöra en av förutsättningarna för en socialt inriktad bostadspolitik. Men kravet på en sådan åtgärd uppfylldes inte under den följande 30-åriga socialdemokratiska regeringstiden. Man har nöjt sig med vissa i och för sig betydelsefulla förändringar, som emellertid inte förhindrat eller gjort slut på markspekulationen. Privata fastighetsägare i samråd med och lierade med privata byggoch finansintressen fortsätter alltjämt en verksamhet som bidrar till ständigt ökande boendekostnader. Det behövs betydligt gynnsammare lånevillkor, det behövs mera pengar, och det behövs en vidgad ändamålsbestämning för att kommunerna skall kunna skaffa den mark som erfordras för samhällsbyggandet och undandra marken från privata vinstoch spekulationsintressen. Kommunisterna har alltsedan 1930-talets början tagit olika initiativ och framställt förslag i syfte att bekämpa markspekulationen och underlätta för kommunerna att äga mark och upplåta den med tomträtt. De ekonomiska och praktiska fördelarna för kommunerna och den stora majoriteten av dess invånare är uppenbara. Tomträtten bidrar dessutom till att avprivatisera en del av bostadsmarknaden. Vi menar att kommunerna skall äga all mark för samhällsbyggande och att all mark skall upplåtas med tomträtt. Kommunerna skall hindras att göra sig av med kollektivt ägd mark och snabbt ges möjligheter att förvärva mark och tillämpa tomträtt vid alla markupplåtelser. Statliga tomträttslån skall alltså kunna utgå även till andra ändamål än bostäder, dvs. till tomträtt för industrioch affärsändamål, mark för fritidshus m.m. Amorteringstiden och den amorteringsfria tiden för kommunernas markförvärvslån måste förlängas, och kommunernas problem gällande låneunderlag, ränta och amorteringstid skall, enligt vår mening, undanröjas genom statliga tomträttslån. Sedan till vårt motionskrav beträffande hyreshusen. Planlösheten och spekulationerna på den privata fastighetsmarknaden, de s.k. fria marknadskrafternas ovilja och oförmåga att sköta bostadshusen, olagliga kontoriseringar av kontor, uteblivna ombyggnader osv. gör kravet på överförande av de privata hyreshusen i kommunal ägo allt angelägnare. Hyresgästernas rätt till verkligt inflytande över sitt eget boende kan inte genomföras med privat ägande. Det är nödvändigt att genomföra arbetarrörelsens gamla krav på att successivt överföra de privata hyreshusen i samhällets ägo. Detta medför en rad fördelar. Det blir slut på att privatkapitalister och tusentals fastighetsägare också i förvaltningsledet kan göra pengar på själva boendet. Det blir slut på spekulationerna i köp och försäljning av hyreshus och lägenheter. Det blir slut på den omfattande svarthandeln med lägenheter. Men det ger också möjligheter till bättre saneringsoch ombyggnadsverksamhet och återställande av kontor till bostäder. Hyreshusen skall vara i kommunal ägo med kollektiv förvaltning genom de boende. Därigenom skapas förutsättningar för inflytande och ökat ansvar för de boende, för kollektiva boendeformer, kollektiv service, bra bostadsmiljö och lägre hyror. Överförande av privata hyreshus i kommunal ägo kan ske under en femårsperiod. Det skall åstadkommas utan hänsyn till de fastighetspriser sorn fastighetsspekulation och hyresplundring har resulterat i. Ersättning kan utgå i någon form, och lån i fastigheterna kan överföras på den nya ägaren, på kommunen. Till sist ett par kommentarer till den del som gäller frågan om ökat boendeinflytande. Från borgerligt håll har kraven på boendeinflytande och boendedemokrati som bekant mötts med förslag om att förvandla hyresrättslägenheter till bostadsrättslägenheter. Det är riktigt att den som äger sin bostad eller som bor med bostadsrätt i dag har ett visst inflytande över sin bostad och sin boendemiljö, men den som bor med hyresrätt har ett mycket litet eller inget inflytande. Det vore en kapitulation och en felaktig utgångspunkt att hävda att det privata, individuella ägandet av bostaden skulle vara någon avgörande förutsättning för inflytande och boendedemokrati. Det viktigaste är vilka medel som de boende har till sitt förfogande för att kollektivt kunna bestämma över sin boendemiljö. Det är klart, herr talman, att för att ytterst förverkliga kravet på boendedemokrati måste även andra reformer än de som jag nu har berört genomföras på bostadspolitikens område. Det gäller t.ex. att effektivt motverka all privat vinstjakt, privat ägande och spekulation på bostadsmarknaden och i stället göra bostaden till en social rättighet. En successiv övergång till andra former för förvaltning av hyreshusen med ökat inflytande för de boende, som vpk har föreslagit, kan motverka privatisering och stimulera till gemensamma aktiviteter. Flerbostadshusens möjligheter till kollektivt boende kan därigenom tas till vara på ett bättre sätt. Det ger större möjligheter att ta sig an de bostadshus som redan finns, att fylla dem med liv och att ge dem ett bättre innehåll.

Herr talman! Det här med att avskaffa krångel och byråkrati, det är väl inte enkelt! Det är mycket lätt att tala om det, men när man skall fatta beslut för att genomföra åtgärder sviker ofta modet hos många. Vi har haft en proposition, nr 111, till behandling, och den har fördelats på flera utskott. Vi kan konstatera att riksdagen redan, trots att de flesta förslagen i propositionen var bra, har hunnit avslå några av förslagen, vilket innebär att man bibehåller onödiga byråkratiska förordningar och bestämmelser. Tyvärr vill socialdemokraterna i vårt utskott — vilket framgår av vårt betänkande —- inte medverka till att göra de förenklingar av byggnadslagstiftningen som propositionen föreslår. Låt mig börja med att redogöra för vad propositionen avser. Den föreslår förenklingar i avsikt att begränsa byggnadslovsplikten och förenklingar beträffande ansökan om byggnadslov. När det gäller begränsningar av byggnadslovsplikten föreslås att det inte längre skall krävas byggnadslov för vissa åtgärder beträffande bostadsbyggnad med högst två lägenheter. Byggnadslov skall inte behövas för att färga om en byggnadsfasad eller för att på ett visst sätt anordna en skyddad uteplats eller för att bygga t.ex. ett skärmtak över en entré. Vidare föreslås att två mindre s.k. komplementbyggnader skall få uppföras utan byggnadslov. Slutligen föreslås att ansökan om byggnadslov beträffande enklare åtgärder skall få göras muntligt, varefter man får besked om huruvida det är O. K. Vi tycker från utskottsmajoritetens sida att man bör vidta de här åtgärderna som propositionen föreslår för att förenkla byggnadslagstiftningen, både när det gäller byggnadslovsprövningen och förfarandereglerna. Men som Per Olof Håkansson redogjort för här har alltså socialdemokraterna i utskottet reserverat sig mot förslagen, och man får av det dra slutsatsen att de antingen tycker att det är enkelt som det är eller att det är alldeles för stora förändringar, dvs. att de förslag som förs fram i propsitionen skulle vara så genomgripande att de skulle påverka vår bebyggelsemiljö om de genomfördes.

Det som reservanterna för fram som stöd för sitt ställningstagande är att man borde ha avvaktat den nyss nämnda förändringen av bygglagen. Det är bara att konstatera att vi gärna skulle ha sett att den reformen hade kunnat träda i kraft vid en tidigare tidpunkt än vad som nu kommer att bli fallet. Det här stora arbetet har dock getts mycket rundlig remisstid, och det behövs säkert, eftersom det är mycket att gå igenom på denna punkt. Sedan behövs också för regeringens och riksdagens behandling avsevärd tid. Innan riksdagens beslut sätts i verkställighet kommer det alltså tyvärr att gå ett antal år, och det har övertygat majoriteten om att det är nödvändigt att vi gör de förändringar som är föreslagna i den här propositionen. Andra invändningar som man gör mot förslagen är att de skulle leda till en ny byråkrati och att byggnadsnämndernas resurser skulle behöva ökas om bygglovsplikten begränsas. Men då sätter man inte stor tilltro till byggnadsnämndernas förmåga att möta de nya förutsättningar som en ändrad byggnadslovsprövning skulle medföra. Om byggnadslovsplikten begränsas borde resultatet rimligtvis bli att resurser hos nämnderna frigörs, och dessa resurser skulle man då kunna använda inom andra och viktigare delar av byggnadsnämndernas verksamhet. Jag vill emellertid samtidigt understryka att det är oerhört viktigt att byggnadsnämnderna förstår andan i den reformering av bygglagstiftningen som nu görs. De uttalanden som Per Olof Håkansson gjorde visar att man egentligen kan skapa hur mycket byråkrati som helst om man har det kravet att bygglagen skall ge svar på alla frågor som kan uppstå.

Men det är i så fall inte regeringens och riksdagens fel, utan då beror det på att man på det lokala planet vill vara byråkratisk, och då får man själv ta ansvaret för det. Jagtyckte som sagt att det var beklagligt att vi inte i utskottet kunde ena oss om den här förändringen, eftersom man därav skulle kunna dra den slutsatsen att socialdemokraterna inte vill vara med om att avskaffa krångel och byråkrati. Nu säger Per Olof Håkansson att det vill de visst.

De förslag som har framförts i vänsterpartiet kommunisternas motion har framförts tidigare. De har vid något tillfälle ingående bemötts av utskottet. Eftersom yrkandena är ungefär desamma som de vpk-yrkanden som vi behandlade i våras har vi givetvis inga nya argument. Vi är djupt osams om vilken samhällsutveckling vi skall ha här i landet, och vi kan alltså inte acceptera vpk:s förslag. Det är inte särskilt meningsfullt att upprepa de argument som ett enigt utskott tidigare har anfört mot vpk:s yrkanden om direkta beslut i vissa frågor.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
Herr talman! Kjell Mattsson byggde upp sitt rätt raljanta anförande kring det som jag försökt genskjuta redan i mitt inledningsanförande. Han påstod att socialdemokraterna inte vill medverka till förenklingar. Visst vill vi det! Det försökte jag också säga. Men sakfrågan — och det är den som vi nu skall diskutera — gäller: Vad är förenklingar? Jag noterar att Kjell Mattsson helt avstod från att ta upp de frågor som jag ställde. Han nämnde sålunda ingenting om att det i propositionen t.ex. saknas anvisning för hur en muntlig ansökan om byggnadslov skall utformas. Han nämnde ingenting om den roll och ställning som sakägare i det sammanhanget kommer att ha. Han sade heller ingenting om de problem som har anmälts till utskottet — och som även har anmälts i remissomgången — som kan uppstå, t.ex. vid omfärgning av fasader. Han avstod också helt ifrån att hjälpa till med tolkningar av de svåra avståndsbegrepp som förs fram i propositionen — jag tänker på avståndsbedömningar sådana som >” i omedelbar närhet av” och ”helt nära”. Visst vill vi socialdemokrater medverka till att genomföra reformer, men då får det inte vara skenreformer eller reformer som sammantaget förvärrar vad de egentligen är avsedda att minska eller ta bort, nämligen krånglet och byråkratin.
Herr talman! Jag måste till Kjell Mattsson säga att den här frågan i och för sig inte handlar om vilken typ av samhälle som vi skall ha. Jag tycker det var att gå för långt att anföra det som motiv för att avstyrka våra förslag, som Kjell Mattsson gjorde. De förslag som vi vill att riksdagen skall ge sin anslutning till skulle innebära att vissa åtgärder skulle vidtas för en socialt inriktad bostadspolitik inom ramen för det samhälle som vi har. Vi vet att det i många och långa stycken finns en långt gående enighet på bostadspolitikens område — om vi undantar moderaterna. Men i det här fallet vill jag bara understryka, Kjell Mattsson, att vi icke har begärt beslut eller ställningstagande till frågan om socialism i dag. Vi har bara föreslagit att åtgärder skall vidtas i syfte att stärka samhällets ställning då det gäller bostadspolitiken och lagt fram konkreta förslag i anslutning till det. När Kjell Mattsson talar om att det kommer att gå ett antal år innan någon ny bygglag kommer att kunna träda i kraft i full utsträckning med utgångspunkt i det utredningsarbete som pågår, vill jag säga att jag för mitt eget vidkommande noterar det som en poäng i sammanhanget. Det är ett par år sedan jag i en bostadsdebatt här djärvdes säga att vi förmodligen kommer att få vänta en bra bit in på 1980-talet innan några förslag till ny bygglag kommer att föreligga och innan vi fattat beslut om den. Detta förnekades då, vill jag minnas, också av Kjell Mattsson. Sedan, herr talman, vill jag i fråga om det utredningsarbete som gjorts och där ett av våra motionsyrkanden skulle ha avvisats med hänsyn till bygglagutredningens arbete säga att man naturligtvis kan använda utredningen för olika ändamål. Moderaterna använde den i ett tidigare ärende som vi behandlade här för att krypa ifrån några reservationer och slippa att följa upp sina motioner genom att hänvisa till den. Jag använder den inte på det sättet, utan jag säger att jag inte är övertygad om att vi kommer att få förslag från bygglagutredningen som innebär att vi får några väsentliga förbättringar. Därför vidhåller jag motionsyrkandet.
Herr talman! Får jag starta med att svara Tore Claeson och säga att jag inte vet vad han menar med socialism men att t.ex. yrkandet om att man inte skulle få ha hyreshus i enskild ägo ju är en typ av socialisering i alla fall. Detta är yrkande Ib i er motion; yrkande la är att all mark som enligt planläggningsbeslut e.d. avses för samhällsbyggande skall föras över i kommunal ägo. De kraven har vi tidigare avvisat, och jag finner ingen anledning att upprepa argumenten för det. När det gäller medborgarinflytandet vid planläggningen vill jag hänvisa till att det är en stor del i det förslag till planoch byggnadslag som är ute på remiss. Jag försökte kamma hem poängen att Per Olof Håkansson deklarerat att socialdemokraterna inte är emot avskaffandet av krångel och byråkrati. Även om ni inte vill göra det för tillfället tycker jag det ändå var värdefullt att notera och ta fasta på det för de kommande årens hantering av frågor som rör planoch byggnadslagstiftningen. Jag skali försöka svara på några av Per Olof Håkanssons frågor. Men jag vill först konstatera att om man verkligen menar att byggnadslagen skall innehålla en exakt bestämmelse om var på tomten man får placera den här lilla kåken, som alltså inte får vara större än 10 m?, då skall man inte avskaffa den bestämmelsen utan ha den kvar. Lagen kan naturligtvis säga att man får bygga en sådan här kåk under förutsättning att den är sammanbyggd med huvudbyggnaden. Men om en person skulle tycka att han vill ha kåken två meter från huvudbyggnaden, då skulle det kunna bli nödvändigt att han besvärar sig hos regeringen för att få bygga på det sättet. Det är lättnader i sådana här avseenden som förslagen i propositionen vill åstadkomma. Vi borde ha möjligheter att på det lokala planet fatta sådana här beslut utan att det uppstår några skador eller vådor. När det gäller skyddet av kulturhistoriskt värdefull miljö och omfärgning av hus m.m., kan man ändå konstatera att det är fastighetsägarna som har skapat den miljö som vi i dag vill skydda genom vissa föreskrifter, eftersom vi tycker att det är vackert som det är. Då får man väl i rimlighetens namn utgå ifrån att i varje fall inte alla fastighetsägare är ute för att förstöra den här miljön utan att det hos alla finns en ambition att försöka vidmakthålla den. Sedan kan det naturligtvis vid något tillfälle förekomma uttryck för dålig smak, men det får man väl då ta. Vi anser att det inte kan medföra någon stor fara om fastighetsägare får möjligheter att utan tillstånd måla om sina hus. Jag tror inte att man för den skull kommer att förstöra den här värdefulla miljön.
Herr talman! Det skall bli mycket kort — jag finner det inte meningsfullt att diskutera med utgångspunkt i Kjell Mattssons yttrande. Det visar rätt klart att han exempelvis inte kan hålla isär begreppen socialism och socialisering. Vi får väl återkomma när Kjell Mattsson lärt sig åtminstone dessa grundläggande fakta.

Herr talman! Får jag till protokollet anteckna att jag naturligtvis beklagar att jag absolut inte kunde instämma i vad min kollega i civilutskottet herr Håkansson sade. Jag är kanske något förvånad över hans inställning. Däremot ställde han en fråga, och jag vill gärna vara så kollegial och artig att jag svarar honom. Frågan gällde, om jag förstått det hela rätt, hur jag som länsstyrelsetjänsteman med en viss erfarenhet från fältet av byggnadslagstiftningen tror att länsstyrelserna och byggnadsnämnderna skall kunna klara den nya lagstiftningen. Herr talman! Jag har varit med om att tillstyrka detta förslag, eftersom jag har ett ganska stort förtroende både för länsstyrelserna och för byggnadsnämnderna. Jag tror att man där, nu liksom tidigare, kan läsa lagtexter. Länsstyrelserna och byggnadsnämnderna har i ganska många år ganska bra klarat av att tolka den nuvarande byggnadslagstiftningen, som sannerligen inte är så glasklar — det tror jag att Per Olof Håkansson håller med mig om. Jag är övertygad om att en mycket stor del av länsstyrelsetjänstemännen och ledamöterna och tjänstemännen i byggnadsnämnderna tycker som jag, nämligen att det är bra med vartenda försök till förenkling som görs. Men, herr talman, framför allt tror jag att alla svenska medborgare som vill bygga och bo är glada över varje förenkling, och det är för mig viktigare än om länsstyrelserna eller byggnadsnämnderna tycker det. Sedan kan jag på grundval av min erfarenhet säga att det dessutom är bra om byggnadsnämndernas plock med en massa småärenden kan försvinna. Jag har den erfarenheten att man på grund av gällande regler i många fall kanske ägnat mer tid åt plank och staket samt åt funderingar om 4,5 meter än åt det som byggnadsnämnderna först och främst borde syssla med, nämligen att se till planläggningen ordentligt. Oppositionen har tagit upp några småfrågor. Synpunkterna på dessa frågor har blivit så pass väl bemötta av utskottets ordförande att jag inte behöver gå in på dem i detalj. Jag vill bara påpeka att det finns en gammal god regel som säger att man skall inte ålägga allmänheten att gå in med skriftliga ansökningar i onödan. I allmänhet är statliga myndigheter skyldiga att ta upp ansökningar muntligen och anteckna dem vid telefonsamtal. Det är vad man här försöker överföra i byggnadslagen i vissa fall. Det viktiga är dessutom, herr talman, i detta fall att byggnadslovet blir satt på papper, inte att ansökan är på papper. Det är något som man borde tänka på. Här har talats så mycket om färgen på hus. Jag skall inte fortsätta, men jag vill erinra om att det handlar om att färga om hus. De har en gång i tiden prövats i det här hänseendet, om de ligger inom ett stadsplanelagt område, och sedan skall de inte avvika från karaktären. Herr talman! Jag yrkar bifalll till utskottets hemställan.
Herr talman! Vi skall väl runda av den här debatten. Men innan jag gör det för min del vill jag gärna notera att Karin Ahrland har klarat av det som många både tunga och mindre tunga remissinstanser haft bekymmer med, nämligen hur lagen skall komma att tolkas, om den så att säga sätts i sjön. Jag noterar också att Karin Ahrland sade att det här gäller plank och staket. Men det är just detta det inte gäller. Mina frågor rörde sådana ting som hur sakägarbegreppet skall hanteras när det gäller muntlig ansökan. Det tog Karin Ahrland inte upp. Karin Ahrland avstod också från att ge någon som helst definition till ledning för den som skall hantera detta — vad man menar med ”i omedelbar närhet av” och ”helt nära”. Jag skall med stort intresse följa hur alla de här frågorna hanteras framdeles. Jag tillåter mig ändå, herr talman, att än en gång anmäla att jag tycker att det här är en skenreform — en reform i den riktningen att den snarast förvärrar det som den är avsedd att bekämpa, nämligen byråkratin. Därför står jag kvar vid mitt yrkande om bifall till reservationen.
Herr talman! Vi skall väl inte skriva de nya anvisningarna här — det tror jag vi kan överlåta åt planverket, som också kan anföra rätt många exempel. Närjag talar om plank och murar, så är det mitt enkla uttryck för just sådant här småbyggande som det är fråga om. Jag tror inte att det är så svårt att veta vad 10 m? är, och jag tror att de allra flesta begriper ungefär vad ”omedelbar närhet” är. Det kommer att visa sig i praxis, som så mycket annat har fått lov att göra i byggnadslagstiftningen. Jag skall inte stå här och säga att det är 2 meter eller 10 meter, men vi kan väl enas om att det är nog vad många tror. När det gäller sakägarbegreppet vill jag bara påpeka att om byggnadsnämnden har en god tjänsteman — och det har ju byggnadsnämnderna i allmänhet — så kanske han frågar i telefon: Hur har ni det med grannarnas medgivande? Det bör han göra.
Herr talman! Tyvärr måste jag återkomma. Menar då fru Ahrland att i ett byggnadsärende, som inte är byggnadslovspliktigt, skall man införskaffa grannarnas skriftliga medgivande?